Fru talman! Det betänkande som vi nu ska diskutera innehåller ett brett spektrum av associationsrättsliga frågor. Jag tänker enbart koncentrera mig på några få. Jag börjar med aktiebolag utan vinstintresse. Den förkärlek som partierna inom vänsterkartellen visar för bolag utan vinstintresse är ett utslag av bristen på förståelse för företagandets villkor. Ett gott resultat, vinsten, är det bästa kvittot på att verksamheten drivits på ett bra sätt. Inom nuvarande lagstiftning finns det inga hinder att driva företag utan eller delvis utan vinstintressen. Ett aktiebolag är i hög grad en privaträttslig företeelse där aktieägarna har stor frihet att inom ramen för aktiebolagslagen driva verksamheten efter eget huvud. Jag kan inte frigöra mig från misstanken att man genom en särlagstiftning om bolag utan eller med begränsat vinstintresse menar att de bolagen ska få favörer i framtiden. Vi moderater anser att lagstiftningen är onödig. Vi uppmanar Justitiedepartementet att låta frågan bero och i stället ta tag i en rad andra problem som man tydligen inte hinner med. I går debatterade vi nya regler om dödförklaring som hade beretts i närmare sju år i departementen. Om vi inte hade drabbats av katastrofen i Sydostasien hade vi fått vänta än. Fru talman! I går lyssnade jag på en debatt om regelförenkling för företagen. Alla var överens om att regelförenkling för företagen var en viktig fråga. Men diskussionen gällde mest om regeringen hade gjort någonting över huvud taget. Genom att stödja förslagen att begränsa skyldigheten att i årsredovisningen lämna uppgifter dels om sjukfrånvaro, dels om könsfördelningen i bolagsstyrelserna till publika företag tar vi ett konkret steg mot ett bättre näringslivsklimat. Jag anser emellertid att vi inte bör stanna vid uppgifterna om sjukfrånvaron och könsfördelning i bolagsstyrelserna utan låta skillnaden mellan publika och privata bolag bli större. Jag antar att vi får återkomma till frågan när vi inom någon tid kommer att debattera den nya aktiebolagslagen. Slutligen tänkte jag kommentera frågan om avtalsvillkor mellan näringsidkare. I den politiska debatten finns en tendens att vi vill angripa varje problem för sig utan att närmare analysera vad som är grundproblemet. Jag ska ta ett exempel. När vi ser att småföretagare inte kan försäkra sin rörelse på grund av att de har blivit utsatta för så många brott kommer genast krav på att försäkringsbolagen ska tvingas försäkra alla när det verkliga problemet är att vänsterkartellen och regeringen misslyckats med att hävda rättssamhället. Förhållandet är lika när vi ser att franchisetagare drabbas av i vårt tycke oskäliga avtalsvillkor. Genast förs det fram krav från olika håll att vi nu måste ha en särskild lag för franchising när det i själva verket är ett problem som delas av många småföretagare. Problemet är att vi har en föråldrad avtalslag och kanske felaktiga regler om fördelning av rättegångskostnaderna i 18 kap. rättegångsbalken. Vi stöder därför reservationen där riksdagen ger regeringen till känna att en översyn bör göras av avtalslagen. Regeringen kan med fördel informera sig om den europeiska avtalslagen som nyligen har lagts fram av en imponerande grupp europeiska akademiker och som lagutskottet fick höra om i tisdags på riksdagens framtidsdagar. Jobbet är kanske redan gjort till stora delar. Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 1 under punkt 1.

Fru talman! Det finns möjligheter att uttrycka sig ganska kortfattat i debatten i det här sammanhanget. De här frågorna är välkända hos oss i lagutskottet. I stort sett samtliga frågor har återkommit i flera år. Jag ska lite kort uppehålla mig vid några saker, och egentligen göra som Bertil Kjellberg. Här är frågor om regelförenklingar. Det har funnits alldeles utmärka möjligheter för regeringen och stödpartierna att visa att man menar allvar när man vill minska regelbördan. Man kunde börja med att skrota förslaget om att införa aktiebolag utan vinstintresse eller aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Det kan man göra därför att man enligt den befintliga aktiebolagslagen kan föreskriva i bolagsordningarna att vinst inte ska utdelas, eller göra någon liknande föreskrift. Om det är vad man vill ha som bakgrund till att göra upphandlingar från den offentliga sidan går det alldeles utmärkt att göra det. Vi behöver alltså inte fler typer av aktiebolag. Det finns ytterligare regelförenklingar, som vi har påtalat tidigare. Det är att man håller sig till två typer av aktiebolag, nämligen de publika aktiebolagen och de privata aktiebolagen, i stället för att laborera med till exempel tio anställda, såsom man gör i frågorna om könsfördelning hos företagsledningen eller för redovisning av sjukskrivna. Det handlar egentligen bara om att man skapar arbete och kostnader för mindre företag. En ny fråga för det här året är - om jag har förstått det rätt - skyddet för företagshemligheter. Till skillnad från övriga frågor är vi faktiskt överens om i utskottet att man här behöver göra en översyn och se om lagstiftningen behöver moderniseras och förändras. Skillnaden oss emellan är enbart att utskottet nöjer sig med att skriva att man vill ha en sådan översyn medan vi tycker att det är så angeläget att vi vill markera detta med ett tillkännagivande. Ytterligare en del som jag tänkte uppehålla mig kort vid är möjligheten att jämka avtalsvillkor. Det är helt enkelt en förändring av 36 § avtalslagen så att den kan bli direkt tillämplig för frågor mellan små företag på ena sidan och stora företag på andra sidan. I den delen kan jag helt ansluta mig till vad Bertil Kjellberg nyss angav härifrån talarstolen. Jag står givetvis bakom de reservationer som Folkpartiet har gjort i betänkandet, men jag yrkar bifall enbart till reservation nr 5.

Herr talman! I och med att lagen är ganska ny har man inte utvärderat den, och jag tror inte att man kommer att utvärdera den. Så svaret på frågan är: Nej, det tror jag inte att man vet. Men jag tror faktiskt att kostnaden är ganska marginell, för att med den teknik som finns i dag så tror jag att den största delen av lönehanteringen sker med hjälp av olika typer av lönehanteringsprogram på datorn. I de här programmen tror jag att det finns väldigt bra funktioner för sammanställning och summering. Och då tror jag inte att problemet är speciellt stort. I ett bolag med endast 20 anställda tror jag att redovisningen av könsfördelningen i bolagsstyrelsen inte heller är något jättestort problem.
Herr talman! Nu begränsade jag mig till redovisningen av sjukfrånvaron. I ett bolag med 20 anställda, om man nu har lite förankring i verkligheten, sitter man inte framför datorn dag ut och dag in och har ett antal anställda som sköter detta. De flesta företagsledare i den storleksordningen har möjligen en deltidsanställd för att sköta detta. Men det kostar ju faktiskt pengar för varje stund som någon sitter och knappar in uppgifter, och det kostar pengar för den stund som revisorn måste gå in i grundmaterialet och kontrollera detta. Det är häpnadsväckande för mig att man inför sådana här regler och lägger sådana här bördor på företagen utan att man vet vad man egentligen lägger för kostnader på företagen. Slutligen måste jag ställa en fråga. När vi debatterade den här frågan för ett år sedan var syftet att man skulle minska sjukfrånvaron i företagen. Nu har jag förstått av Johan Löfstrands anförande att syftet är att skapa underlag för att göra analyser. Är det riktigt uppfattat?
Herr talman! Först gäller det den första delfrågan. Ja, självklart, har man 20 anställda har man oftast kanske en anställd eller en deltidsanställd som jobbar med lönehanteringen. Men jag tror inte att det med de här väldigt avancerade data och löneadministrationsprogrammen skulle ta så oerhört mycket extratid att få fram sjukfrånvarosiffror för ett år. Jag tror att de här programmen är utformade så att de med väldigt lätt teknik kan användas på det sättet. Så jag ser inte det som någon gigantisk kostnad. Sedan gällde det huruvida materialet ska användas för att minska sjukfrånvaron eller för att analyseras. Jag tror att de frågorna går hand i hand. För att man ska kunna se olika typer av trender på arbetsmarknaden tror jag att det är viktigt att man har ett väldigt brett datamaterial för att man på så sätt ska kunna göra analyser och se vad det är i samhället som faktiskt gör att vi har ett problem med många sjukskrivningar. Jag tycker att de två frågorna går hand i hand. Vi måste ha ett stort material som vi kan analysera för att få svar på vad vi har för problem med den höga sjukfrånvaron.

Herr talman! Bertil Kjellbergs första fråga gällde att vi måste prioritera. Det är ju så att vi gång på gång hamnar i en situation där vi måste välja vilken lagstiftning som ska utredas först, på grund av att det inte finns oändliga resurser. Borgerligheten vill ju, om jag har förstått det hela rätt, minska på regeringens resurser, vilket i så fall gör att det blir ännu svårare att kunna göra de här prioriteringarna. Så självklart pågår det hela tiden ett prioriteringsarbete. Ja, Bertil Kjellberg, självklart är det så att vi har prioriterat det extra verktyg i verktygslådan som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern vill ha och därför lagt det ganska långt fram på listan. Det är därför vi har sagt att vi vill ha en utredning och sedan vidare ett förslag på en ny bolagsform för begränsat vinstintresse. Självklart finns det en majoritet för det, och det finns även ett ideologiskt ställningstagande, om man nu vill se det så, i den här frågan, för att vi vill ha den här bolagsformen.

Herr talman! På den punkten är vi eniga, därför att vi vill inte heller ha någon särlagstiftning. Vi vill att det ska vara avtalslagen som ska gälla. Om det finns två stycken förhållandevis jämlika parter är det faktiskt de som ska komma överens om det. Sedan om det visar sig att det finns en svagare part har vi konsumentlagstiftningen i dagsläget. Men jag tror att två stycken näringsidkare måste vara jämlika. Det är därför som majoriteten är emot att en sådan här jämkningsrätt införs.

Herr talman! Jag har egentligen ingen fråga, utan jag har bara en liten sakupplysning. Johan Löfstrand gjorde sig lite lustig över att mina borgarkamrater har vaknat ganska sent. Jag kan nämna att jag har tittat lite grann på historien när det gäller det här motionsyrkandet, som vi hade uppe, om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Det var faktiskt så, som jag har sett, att första gången det väcktes var i en motion av Rolf Åbjörnsson och någon kvinna, Inger Strömbom tror jag det var. Det behandlas år 2000-2001, och det var samma grej som finns nu. De som då reserverade sig var Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Därefter har det varit ett val, och när det kommer nya besättningar och så kan det kanske lätt bli lite gnissel. Man hakar inte riktigt på det som vi har gjort förut och så vidare. Så jag vill nog påstå att mina borgerliga kamrater här har haft den här uppfattningen under en ganska lång tid.
Herr talman! Jag mindes bara den debatt som vi hade för ett år sedan där Bertil Kjellberg och jag hade samma åsikt. Jag slutar där. Jag tror att det är lagom.

Herr talman! När det gäller det här utskottsbetänkandet vill jag börja med att yrka bifall till reservation 4 och reservation 5 som vi kommer att stödja från Miljöpartiets sida. Väldigt kortfattat vill jag säga att det finns en majoritet, Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, när det gäller aktiebolag utan vinstintresse, att detta ska utredas. Vi är helt överens om att det ska göras. Det håller nu på att beredas inom Regeringskansliet, och vi är från vår utgångspunkt helt nöjda med detta. Vi har liten förståelse för de borgerligas ord om att det blir jobbigt. Jag tror att det tvärtom kan vara väldigt bra om vi får en ordentlig utredning om detta för att bereda frågan. När det gäller redovisningsfrågan har jag absolut noll förståelse för Folkpartiets krav om att göra undantag i redovisningskravet om anställdas sjukfrånvaro och könsfördelning. Vi har precis infört ändringen att man ska redovisa i årsredovisningen. Det är alldeles för tidigt att utvärdera om detta är bra eller dåligt. Jag är helt övertygad om att det är en bra reform som vi har genomfört för att uppmärksamma aktiebolagsägare och ledning om hur det står till i företaget när det gäller just sjukfrånvaron och könsfördelning. Man måste naturligtvis efter några år titta på om lagstiftningen har fått rätt verkning. Men för min del är det alldeles för tidigt att göra det nu. Så jag håller fast vid det beslut vi fattade i riksdagen tidigare om det här. När det gäller könsfördelning i bolagsstyrelser är jag helt övertygad om att en kvotering är nödvändig. Det går alldeles för sakta i dag att få in kvinnor i bolagsstyrelserna. Visst har vi fått en ökad andel, men det går sakta, sakta. Kvotering är inte målet. Det är medlet för att männen ska lämna bolagsstyrelserna och fler kvinnor ska komma in. Det är det viktiga. Man kanske skulle hitta på ett annat ord än kvotering eftersom det verkar ha fått en väldigt dålig klang i de här frågorna, men jag är helt övertygad om att det är nödvändigt. Jag vet också, eftersom det finns en överenskommelse mellan s, v och mp att titta på de här frågorna, att det ska komma något förslag förr eller senare, förhoppningsvis förr enligt min uppfattning. När det gäller avtalsvillkor mellan näringsidkare är det en klar ideologisk skillnad mellan partierna. Den är ideologisk i den bemärkelsen att vi från Miljöpartiet tycker att det är helt nödvändigt att man har vissa särregler för småföretagen. Man kan inte regelmässigt jämföra stora bolag med 100 miljoner i omsättning med mindre bolag med kanske 1 miljon i omsättning. Det krävs olika lagstiftning. Därför stöder vi den här reservationen. Det är viktigt att stärka småföretagens möjligheter på det här området. Därmed är jag nöjd med detta inlägg, herr talman.